Herr talman! För att inte kvällsplenum skall bli så sent skall jag fatta mig kort. Jag vill yrka bifall till reservation 2 om program för forskning om alternativa metoder. Det gäller att kunna avveckla djurförsök utan att det skall leda till ökade risker för människors hälsa. Jag yrkar också bifall till reservation 10 om linets utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att bättre kunna ta till vara en svensk jordbruksprodukt. Vidare yrkar jag bifall till reservation 25 om internationellt forskningsprogram om dikväveoxid. Det är det som också kallas lustgas. Det bildas bl.a. vid bilmotorns förbränning, och det bildas också, som man tror, vid stark kvävegödsling av jordbruksmark. Lustgasen är i sin tur en av de gaser som orsakar förtunningen av ozonskiktet. Jag yrkar också bifall till miljöpartiets motion Jo30, yrkandena 2-9. Motionen gäller bl.a. ökade anslag till forskning på avfallsområdet och kopplingen till samhällsplanering och mänskligt beteende. Den gäller också ökade anslag till havsmiljön enligt naturvårdsverkets förslag. Vidare handlar den om den eftersatta forskningen i Bottenhavet. Dessutom handlar den om att Sverige satsar en mindre mängd pengar på klimatforskning och borde satsa mer än vad man t.ex. gör i Finland och Norge. Därmed har jag yrkat bifall till de reservationer som miljöpartiet särskilt önskar yrka bifall till i det här betänkandet.

Ärade ledamöter! Vår riksdag gästas i dag av en delegation från det litauiska parlamentet. Jag hälsar delegationen från Litauen hjärtligt välkommen till Sverige och till riksdagen.

Herr talman! Som Hans Gustafsson sade, sluter vi upp kring den här propositionen om forskning, men vi tycker att den i vissa väsentliga avseenden är ganska otillräcklig. Det är därför som vi har reserverat oss på en del punkter och som vi har motionerat. Man kan kanske inte säga att vi är så förfärligt överens när det i det betänkande som vi nu behandlar finns 30 reservationer som tar upp ganska så väsentliga frågor. Hans Gustafsson sade att det är sex områden som har prioriterats. Av dessa områden utgör bioteknik ett område. Men det har inte återspeglats i de förslag som finns. Mot den bakgrunden har vi från centerpartiet lagt fram förslag. Dessa förslag är inte desamma som behandlades i det betänkande som jordbruksutskottet avgav för ett par månader sedan. Då rörde det sig om de principiella frågorna kring bioteknikens funktion och de regler som borde finnas. Här tar vi upp synpunkter med utgångspunkt i forskningen och lägger fram förslag om vad som borde göras på det området. Vi föreslår ett program för biotekniksforskning och att det skall avsättas medel för att bedriva studier och forskning när det gäller etiksidan. Vi bör ha en forskning som rör genom bioteknik förändrade växters påverkan på miljön. Det är vad vi vill få till stånd. Jag måste be Hans Gustafsson att tala om varför man inte från majoritetens sida ville diskutera detta. Det är nästan på gränsen till nonchalant att inte göra det. Denna fråga är så viktig att den borde ha penetrerats ganska djupt. Det är mycket pengar som anslås, men det är till stor del fråga om omplaceringar av pengar. Ute på universiteten upplever man inte alltid detta som att man har fått så förfärligt mycket att röra sig med. Jag kan bara ta upp ett exempel. Det finns en ganska unik verksamhet i Göteborg som bedrivs i regi av Chalmers och Göteborgs universitet. Där har man en styrelse som hanterar miljöforskningen för att man inte skall arbeta dubbelt. Denna styrelse får ta av de pengar som finns, vilket kan innebära en viss osäkerhet för hur det skall gå i fortsättningen. Det är angeläget att man kan fortsätta att följa upp detta arbete. Det är mot den bakgrunden som vi anser att man i en del avseenden har varit för snål, och därför har vi lagt fram andra förslag. Det vore intressant att höra Hans Gustafssons kommentar till detta.

Herr talman! Utskottet sluter upp bakom de allmänna principerna i förslagen, sade Hans Gustafsson. Det är riktigt. Men samtidigt finns det — som också Lennart Brunander sade — skillnader i synsätt. Jag skall inte uppehålla mig så mycket vid att kommentera INSTRA. Där har vi olika uppfattningar. Hans Gustafsson säger att det finns ett institut med statlig koppling, men institutet får arbeta fritt. Det är bra att det finns ett sådant institut och det är tillräckligt. Vi övriga tror mer på mångfald där många aktörer kan vara verksamma och tillföra miljösektorn nyttigheter. Där finns det en skillnad i synsätt. Vi har inte uppnått någon majoritet utan vi har fått reservera oss. Men vi står för uppfattningen att det är bra med mångfald. Jag vill ta upp en principiell fråga när det gäller den här debatten. De förslag som föreligger på miljöområdet är väldigt utsläppsoch miljöavgiftsrelaterade, och det har vi ingenting att erinra emot. Samtidigt är man tyst när det gäller den naturvårdsbiologiska forskningen, skyddet av arter etc., inte minst utskottet är tyst. Folkpartiet hade inte många yrkanden i sin kommitté motion, men vi ville ta upp denna typ av forskning. Jag konstaterar att utskottet utan bedömningar och kommentarer direkt har avvisat våra förslag. Då vill jag fråga Hans Gustafsson: Är det så att regeringen och utskottsmajoriteten inte är intresserade av den här typen av forskning, den naturvårdsbiologiska? Är inte det en viktig del av forskningen att den biologiska mångfalden bevaras för framtiden? Eftersom det inte står något i betänkandet, skulle jag vilja höra något om Hans Gustafssons synpunkter när det gäller det här området.

Fru talman! Jag konstaterar att Hans Gustafsson i sitt anförande var beredd att gå längre än vad vi moderater har gjort i vår reservation när det gäller SLUs politiska styrning. Det var kanske synd att vi inte gick längre, för då hade Hans Gustafsson kanske röstat för reservationen, om vi nu hade begärt votering om den, vilket vi inte kommer att göra. Vi vill att SLU skall få större självständighet och större möjligheter att styra sin verksamhet än vad man tidigare har haft. Vi anser att dessa möjligheter nu är för begränsade. Jag vill också påpeka att efter den utfrågning som utskottet hade med IN STRA, ansåg vi att det var värt att satsa på INSTRA. Vi behöver en fristående organisation som samlar in de erfarenheter som finns runtom i världen. INSTRA blir då snarare ett komplement än en konkurrent. Därför var vi beredda att anslå pengar till en grundplåt för att verksamheten skulle komma i gång. Vi menar också — vilket står i reservationen — att näringslivet och företagen skall satsa och senare finansiera verksamheten inom INSTRA.

Fru talman! Hans Gustafsson säger att frågan om bioteknik har vi lagt ned oerhört mycket arbete på i utskottet, vi var eniga, vi har lärt oss väldigt mycket och frågan kommer säkert tillbaka. Ja, det är helt säkert att den gör det. Den är dessutom ganska ny. Vi lärde oss en hel del. Jag hade hoppats att man även från majoritetens sida, från socialdemokraterna, skulle ha lyssnat på de människor som kom och talade för oss och berättade om de bekymmer som finns och att man skulle ha varit beredd att ta upp en diskussion i forskningssammanhang. Jag delar inte Hans Gustafssons uppfattning när han säger att alla de frågor som vi tar upp var diskuterade och beaktade i det betänkande som lades fram. De var inte diskuterade, eftersom vi inte hade lagt fram de förslagen då. De var definitivt inte beaktade, eftersom vi i det sammanhanget hade en hel del avvikande meningar jämfört med dem som socialdemokraterna då redovisade och majoriteten hade. Vi vill nämligen ha ett regelverk för detta, så att vi vet var vi hamnar. Men det är inte detta som vi diskuterar nu. Nu diskuterar vi satsning på forskningen — satsning på att veta mera om det som Hans Gustafsson sade att vi vet för litet om. Jag tycker att det är ledsamt att ni inte har tagit upp det. Det är inte ledsamt att ni inte vill bifalla våra förslag, men däremot att ni över huvud taget inte ville ta upp en diskussion om värdet av de förslag som vi har lagt fram. Vi kan naturligtvis ha olika meningar om det här, men då måste vi diskutera dem. Att så inte skedde tycker jag var fel och synd. Det krävs satsningar på forskning när det gäller bioteknik, och det krävs också att vi får till stånd riskvärdering av de projekt som skall genomföras. Det krävs även att vi får en forskning som mera inriktas mot att studera effekterna av den nya tekniken. Vi har tagit upp sådana förslag i detta sammanhang. Det var dem vi ville diskutera och som vi också ville ha igenom. Jag vet inte varför det har blivit så här. Har inte socialdemokraterna några synpunkter på detta? Vågar socialdemokraterna inte ha några synpunkter, eller tycker ni att det är bra som det är? Jag tycker att alla dessa fall är litet bekymmersamma. När det gäller diskussionen om INSTRA tycker jag faktiskt att samhället måste kunna hjälpa till och skapa flera olika organ som sysslar med forskning för att på det sättet få en möjlighet att kunna gå fram på flera vägar. I alla möjliga andra sammanhang talar man från regeringens sida nu om att man skall ha konkurrens, att konkurrens är nyttigt och bra och stimulerar till framsteg. Det måste vara så även på forskningens område. Vi kan därför inte nöja oss med att säga att vi nu har ett organ, att det är bra och att vi inte behöver flera.
Fru talman! Det är bara folkpartiet som är intresserat av dessa frågor kring naturvårdsbiologisk forskning, forskning kring arternas bibehållande och sådana frågor, säger Hans Gustafsson, och därför borde jag ha vänt mig även till de övriga partierna i debatten. Det yrkande som vi har består faktiskt av två delar. Det gäller ett penninganslag med en förstärkning av budgeten på 5 miljoner. Det kan jag förstå att inte alla kan ställa upp på. Men bakom yrkandet låg ett principiellt resonemang om forskningens inriktning. När vi har en omfattande beskrivning av miljöforskningen, skall vi då helt och hållet utelämna den del som gäller den naturvårdsbiologiska forskningen? Är det inte så att ett betänkande och en proposition haltar om man inte också har med bevarandefrågorna i sammanhanget? Jag kritiserade utskottsmajoriteten, därför att man över huvud taget inte ville bedöma de principiella frågorna kring den naturvårdsbiologiska forskningens roll, frågan om arters bevarande etc. Det tycker jag var beklagligt. Jag ville ta upp detta i debatten, eftersom utskottet inte har behandlat frågan och eftersom jag tycker att jag inte har fått något klarläggande svar från Hans Gustafsson på den punkten.

Fru talman! Jag vill börja detta debattinlägg med att hälsa forskningsministern välkommen till riksdagen. Det skall bli spännande att höra vad han kommer att säga och vad han vill göra. Detta kommer naturligtvis att prägla allas våra inlägg litet grand. Vi undrar ju vad som kommer att sägas sist, och vi får spara på krutet till dess att vi har hört forskningsministern tala. Efter denna långa dag av forskningsinlägg hade jag tänkt försöka ge detta inlägg en smula principiell framtoning och ta upp litet mindre detaljer. Ett av grunddragen som alla har anslutit sig till i dagens överläggningar är den strävan efter forskningens frihet som är omnämnd i propositionen. Såvitt jag förstår har alla partier markerat sitt stöd för detta. Jag vill inledningsvis under de första minuterna av mitt inlägg vända mig direkt till forskningsministern. Nu när vi har fått en fräsch forskningsminister utan historiens tyngder på sina axlar, låt oss då verkligen få ett slut på kärntekniklagens 6§, så att denna löjeväckande företeelse i svensk lagstiftning avvecklas och så att vi därefter kan säga att vi står för fri forskning i Sverige. Fru talman! Låt mig också såsom en del av inledningen, så att det inte blir bortglömt, yrka bifall till två reservationer till näringsutskottets betänkande nr 40, nämligen reservation 16 och reservation 35. Reservation 16 avser anslaget till internationaliseringen, och reservation 35 avser energiforskningsnämnden. Som en del av denna redovisning av min mer principiella syn på forskning inom näringsutskottets beredningsområde skulle jag vilja säga att modera ternas samtidssyn föranleder oss att markera tre grunder i synen på forskningen. Det gäller för det första något som är självklart och som omfattas av alla människor och invånare på vår jord, i varje fall de människor som bor i de industrialiserade samhällena, nämligen att ansvaret för och lösningen på miljöproblemen utgör en grundton i all framtidsforskning och särskilt all forskning inom det tekniska området, och det slår igenom inom varje forskningsområde. Vi stödjer detta, och vi vill se denna utveckling och gärna skapa en organisation som från forskningssynpunkt är anpassad för detta. För det andra gäller det det internationella elementet i forskningen. Det är alldeles uppenbart att ju längre vi tränger in i grundforskning och tillämpad forskning, desto större blir problemen, ju dyrare blir lösningarna och desto större behov har vi av internationell konkurrens forskare emellan och internationellt stöd forskare emellan. Forskningen är i sanning en internationell företeelse som vi varmt understöder. Den tredje grundtonen är vår framtidstro. Vi tror på teknikens och forskningens möjligheter, och vi vänder inte teknik och framtidstro ryggen när vi skall lösa vår tids problem. Vi vänder i stället vårt ansikte mot dem och vill ur dessa få stöd. Miljöproblemen, som ju trots allt är det grundläggande temat i så gott som all forskning, ger oss den inställningen till de detaljfrågor som tas upp i näringsutskottets betänkande att vi inte behöver en massa krumbukter och populistiska turer för att markera vårt engagemang för miljöfrågan. Det gäller att organisera forskningen i landet effektivt och samlat. När man talar om behovet av en särskild organisation för s.k. avfallsforskning, tycker jag att man spårar ur. Avfallsforskningen är en del av det centrala miljöansvaret, och det behövs sannerligen ingen särskild organisation för det. Jag vill också vända mig till Gudrun Norberg, som strax skall framträda, och peka på energiforskningen och energiforskningsnämndens uppgift. Vi har ju nu, Gudrun Norberg, från högsta ort hört att energiforskningen sannerligen har varit ett misslyckande. Hans Gustafsson gav så att det riktigt hördes i hela kammaren betyg på hur dåligt det hade blivit. Det har kostat 7,8 miljarder, och det har inte givit någonting. Man har genom alla dessa pengar inte kunnat få ett enda industriellt genombrott. Nu skall utskottet, med avvikande från regeringens förslag, flytta ansvaret för en del av denna forskning, AES, från energiforskningsnämnden, som skall avvecklas, till energiverket. Detta är en överföring av en verksamhet som förefaller vara precis meningslös. Jag skulle vilja föreslå att Gudrun Norberg överväger en möjlig skilsmässa i Linje 2-äktenskapet med socialdemokratin och i stället griper den möjlighet till en enkel, praktisk, verkligt rationell lösning på detta som går ut på att man låter forskningen ligga kvar i energiforskningsnämnden. Låt oss sedermera pröva energiforskningsnämndens framtid i stället för att stoppa in en ny institution i detta. Vi har i vår partimotion i anledning av forskningspropositionen gjort en markering av det andra elementet i vår forskningspolitiska grundsyn, internationaliseringen, genom att säga att vi vill anvisa medel som gör det möjligt att, i högre grad än vad som blir följden av regeringens förslag, delta i forskningsprojekten i framför allt Europa. Jag vill gärna inbjuda forskningsministern till att kommentera bl.a. förhållandet mellan vårt land och EG-programmet COMETT, som ju är ett av dessa EGs framgångsrika och väl genomtänkta forskningsprogram i vilket vi emellertid inte får delta på samma basis. Är inte detta, statsrådet, ett mycket tungt argument för att vi måste ta varje möjlighet att bli medlem i den gemenskap som på detta sätt utvecklar ett hållbart och storslaget forskningssamarbete? Vi hamnar, i den position där vi nu ställer oss, utanför den direkta beslutsprocessen inom det viktiga forskningsområdet.

Fru talman! Jag skall börja mitt anförande med att svara Nic Grönvall på hans kritik mot att vi i folkpartiet går med på att lägga ned energiforskningsnämnden. Jag tycker att Nic Grönvall själv svarade så bra som någon kan svara på frågan. Hans Gustafsson har också framfört detta tidigare. Nic Grönvall säger nu att energiforskningen har kostat 7,8 miljarder och inte givit någonting. Då finns det väl all anledning att ändra på detta. Jag tycker inte att man skall behålla en energiforskningsnämnd bara för att man inte vill ändra på rådande förhållanden. Man måste enligt min mening kunna lyssna på de människor som står mitt uppe i detta arbete, och det har vi gjort. Dessa personer säger nu att det inte finns en tillräckligt stark bas för energiforskningsnämnden, att den är för tunn. Man anser att det viktigaste är att man någonstans håller ihop kompetensen, och vi har också mycket tydligt skrivit i betänkandet att detta är viktigt. Däremot är det inte viktigt att behålla energiforskningsnämnden. Visst är det roligt att kunna rösta ned socialdemokraterna, det kan jag hålla med om. Men detta får faktiskt inte vara ett avgörande skäl, utan det avgörande för hur vi röstar måste vara vad vi anser i sak om hur man skall driva frågorna. Fru talman! I en strategi för ökad välfärd på 90-talet och i början av nästa sekel intar forskningen en mycket central plats. När det gäller den tekniska forskningen och utvecklingen har Sverige ett ganska gott namn. Svenskt tekniskt kunnande är inom flera områden verkligt erkänt. Det gäller att inte tappa vårt försprång, där ett sådant finns, och det gäller också att söka komma ifatt på andra områden. Från folkpartiets sida tillstyrker vi inrättandet av ett tekniskt forskningsråd, och vi tillstyrker också att detta råd läggs under industridepartementet. Det finns som vi ser det fördelar med närheten till industrifrågorna och STU, Styrelsen för teknisk utveckling. Men osäkerheten, som alltid finns, om den framtida funktionen i ett nytt organ gör att vi är öppna för uppföljning och analys vad beträffar departementstillhörighet. Vi tycker att det är mest naturligt att tekniska forskningsrådet knyts så nära dess sektor som möjligt men har även förståelse för tankarna på att samla all forskning under ett ansvar. Folkpartiet har en reservation till näringsutskottets betänkande, och den gäller Sveriges framtida engagemang i det europeiska rymdsamarbetet, benämnt ESA. Såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet konstaterar att Sveriges betalningsandel i ESA-samarbetet minskar. Alla deltagande länder betalar efter egen förmåga, och andelen beräknas alltså på basis av resp. lands bruttonationalprodukt. Vår andel är redan sjunkande, och eftersom ramen för ESA beräknas öka kraftigt, sjunker Sveriges andel ännu mer. Jag hörde i ett radioprogram så sent som i går att man från initierat håll inom svensk rymdverksamhet uttalade oro över att Sverige betalar endast en tiondel av vad vi får tillbaka i europeiska satsningar i bl.a. Esrange. Det är nog bra med smarta affärer, men det finns stor risk för att den smartheten straffar sig i längden, genom att ESA också minskar sitt intresse för Sverige. Det här är faktiskt oroande. Vi är ett av det fåtal länder i Europa som har en mycket avancerad flygindustri. Flygindustrin har utomordentligt goda förutsättningar att tillgodogöra sig ESA-samarbetet. Dessutom är vår rymdanläggning utanför Kiruna, Esrange, naturligtvis mycket beroende av Europasamarbetet. Och anläggningen som sådan är, utöver för forskningsoch högteknologisk utveckling, även i regionalpolitiskt hänseende betydelsefull för Sverige. Därför anser vi, tillsammans med moderaterna, att Sveriges engagemang och betalningsandel i de kommande ESA-programmen måste öka. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 14.

Fru talman! Det har sagts av både Nic Grönvall och Gudrun Norberg att energiforskningen skulle vara något av ett misslyckande; vi skulle nämligen inte se några resultat. Jag menar att man nog är både döv och blind om man inte kan se resultat av energiforskningen. Däremot har dess effekter begränsats, men det beror inte på felsatsningar i själva forskningen. Det kan påpekas att de 7—8 miljarder kronorna delvis är stödpengar. Men vad som har fattats är marknaden för den kunskap som har byggts upp genom forskningen. På energimarknaden har det rått överskott. Marknaden har varit låst av överskott på el, förhållandevis billig olja osv. Men det viktigaste är att det har saknats en brygga mellan forskningen och det verkliga livet, framför allt till de mindre, fria aktörerna. Det är på det området som misstagen har begåtts och inte så mycket i själva energiforskningen. Jag skall kortfattat redovisa några av centerns förslag. Vi hävdar i reservation 1 att det är viktigt att satsa ytterligare på de enskilda uppfinnarna. Detta är en försummad grupp. Vi föreslår ytterligare 10 milj.kr. i anslag för att STU skall kunna satsa på de enskilda uppfinnarna. Om man något analyserar hur många lösningar och hur många nya patent som blir resultatet i förhållande till satsade kronor så finner man att denna satsning är otroligt billig. Man måste också acceptera att uppfinnare får misslyckas. När det gäller forskningen har man egentligen inte alls samma krav på resultat. Det finns en värderingsskillnad som kan leda och som ofta leder oss fel, tror jag. STU har på ett fint sätt gjort ökade satsningar på små och medelstora företag. Vi anser att STU bör prioritera denna inriktning av sin verksamhet ytterligare. Detta poängterar vi i reservation 3. Vi accepterar inrättandet av ett teknikvetenskapligt forskningsråd, men menar att vi, för att få en fullödig verksamhet, måste ta med miljöaspekterna från första början. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan teknik och miljö. Vi kan inte klara en god miljö utan utbyggnad av en mycket avancerad och bra teknik. Tekniken måste också formas utifrån miljökraven. Därför finns det ett mycket starkt samband mellan teknik och miljö, därför bör miljöfrågorna tas med i beräkningen redan på grundforskningsstadiet när det gäller tekniken. Vi vill också att det teknikvetenskapliga forskningsrådet skall ha en så fri ställning som möjligt och menar att det rätteligen bör inordnas under utbildningsdepartementet. Det finns en risk, även om den risken inte skall överdrivas, att ett sådant råd om det placeras under något fackdepartement präglas litet för mycket av kortsiktighet. Jag har själv varmt förespråkat tillämpad forskning såsom en del av forskningen. Men det måste också finnas en långsiktig bas och en fri och övergripande syn. Utifrån den aspekten tror vi att det är bättre att placera rådet inom utbildningsdepartementets verksamhet. När det gäller fusionsforskningen är den inne i en återvändsgränd. Vi i centern ser inte någon som helst anledning till att Sverige skall satsa mer pengar på den forskningen. Den bör upphöra. Vi bör inte anvisa ytterligare medel till den. Vi bör alltså reducera anslagen med 53,8 milj.kr. Inom fusionsområdet finns det egentligen bara en fusionskraft som har framtiden för sig — solenergin. Den fusionsreaktorn är placerad på alldeles rätt avstånd från oss, och det är en annan, högre makt som tar ansvar för dess skötsel och så småningom också för dess avveckling. Den teknik vi offrar på att använda den fusionsenergin är den som är välplacerad. Den är miljövänlig. På det området finns framtidssatsningarna — de ligger inte i att försöka göra små solar på jorden. Det är något som icke hör till vår uppgift såsom forskare, tekniker eller politiker. Vi i centern godtar i huvudsak riktlinjerna för energiforskningen, men — och detta är ett mycket viktigt ”men” — vi anser att de skall kompletteras med en kraftig bro mellan forskningen och det verkliga livet. Vi föreslår därför inrättandet av något som vi kallar Energins utvecklingsfond. Den har till uppgift att skapa rättvis konkurrens på hela energimarknaden, så rättvis konkurrens som det är möjligt att skapa. Det är inte fråga om subventioner, vilket ibland felaktigt påstås.

Två öre per kWh el vill vi satsa i fonden för att vi sedan skall kunna skapa rättvisa mellan olika aktörer och skapa möjligheter till en optimal avvägning mellan satsning på effektivare energianvändning och ny energiproduktion. Först då får vi den bästa ekonomin, och vi får också den bästa miljön i vårt energisystem. Vi får också den bästa miljön över huvud taget i vår livsmiljö, självfallet. Vi vill vidare reducera anslaget till Studsvik med 30 milj.kr. Det beror på att den forskning som direkt berör kärnkraftsföretagen bör betalas av dessa. Så kommer vi till frågan om energiforskningsnämnden. I den frågan har vi under många år, och tidigare med betydande framgång, hävdat att det är viktigt att vi har en fristående utvärderingsverksamhet. Jag vet inte hur många som tycker att det är lämpligt att ett företags revisorer också är en del av företaget. Vi tycker nog alla att revisorer skall vara fristående enheter. Det borde vara precis lika naturligt att tänka på det sättet när det gäller den här ingående, övergripande utvärderingen. Det borde vara ett fristående företag, såsom exempelvis energiforskningsnämnden, som hade den uppgiften. Det borde vara lika angeläget för regeringen som för oss riksdagsledamöter att denna verksamhet bedrivs med kompetens av en oberoende instans som går in och analyserar och ger oss ett så objektivt beslutsunderlag som det är möjligt att göra. Vi är alla människor, och det kan icke vara ett riktigt hanterande att lägga denna verksamhet direkt i ett av de dominerande ämbetsverken på det här området. Självfallet bör energiforskningsnämnden också ha ansvar för de allmänna energisystemen, för i den framåtsyftande analysverksamheten skapas mycket av den kompetens som är värdefull vid utvärderingsarbetet. Jag tror att alla parter skulle tjäna på, och framför allt skulle vi få ett bättre beslutsunderlag, om vi låter energiforskningsnämnden fortsätta sitt arbete. Vi måste också utnyttja nämnden. Den har faktiskt svultits ut under den senaste treårsperioden och därmed inte kunnat fullgöra de uppgifter som svarar mot dess kompetens. Vi i centern tror att vätgasen är ett av drivmedlen för framtiden. Det är enligt vår mening angeläget att klarlägga vilka insatser som behöver göras. Vi har inte tillräcklig kunskap för att kunna precisera de åtgärder som bör vidtas, men vi anser att det är en uppgift för regeringen att göra en analys och återkomma till riksdagen med konkreta förslag. Vätgas framtagen med hjälp av solenergi, kanske mer på soligare breddgrader än hos oss, blir ett energislag som ingår i naturens kretslopp på precis samma naturliga och miljövänliga sätt som biobränsle, vindkraft och vattenkraft. Den skall dock användas i en utsträckning som gör att vi inte fördärvar landskapet. Det finns bara en väg fram till en ekonomiskt hållbar framtid och till en miljömässigt godtagbar framtid, och den är att helhjärtat satsa på effektivare energianvändning samt övergång till förnybar energi. Varje annan väg är dömd att misslyckas. Därför är det oerhört viktigt att de insatser som görs inriktar sig på dessa två stora målområden. De är grundpelarna i varje god, framtida energipolitik. Att gå den vägen är att som politiker ta ansvar för våra barn och för kommande generationer. Därmed fullgör vi också det uppdrag som vi har fått av väljarna, nämligen att satsa på någonting som håller för framtiden. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 35. Därutöver stöder vi i centern självfallet alla våra reservationer till 100 96.

Fru talman! Jag skall först tacka Ivar Franzén för hans engagerade försvar för den reservation som avser energiforskningsnämnden och mitt förslag till Gudrun Norberg om snabb skilsmässa från linje 2-maken. Som Ivar Franzén påpekade är det angeläget att så stora forskningspengar förvaltas i ett självständigt organ. Gudrun Norberg tycktes ha den föreställningen att det fanns något slags slut på energiforskningen. Låt mig påpeka att i denna proposition upptas för budgetåret 1990/91 hela 343 milj.kr. för energiforskning. Även för åren därefter är beloppen för detta ändamål mycket stora. Låt mig klargöra för dem som möjligen lyssnar på mig, att det i centerns politik och i Ivar Franzéns framställning av den ligger en dold men ändå tydlig planhushållningsekonomi, som passar illa in i sammahanget. När man berättar just som det var, nämligen att energiforskningens misslyckande berodde på att det inte fanns en marknad för den, då avslöjar sig centern. Ivar Franzén säger att centern vill bygga en brygga. Vem skall bygga den i centerns värld? Jo, politikerna. Det kallas för kommandoekonomi eller planhushållningsekonomi och sannerligen inte för marknadsekonomi. På samma sätt blir det när Ivar Franzén uppehåller sig vid fusionsforskningen. I ett stickspår säger han att den inte leder någonstans och är fel. Vad är det? Jo, det är en politisk värdering av en forskningsinsats som förekommer i hela världen och som utgör en självklar del i naturvetenskaplig forskning. Det är intressant att observera att centerpartiet står bakom en politiskt styrd naturvetenskaplig forskning. Det skall bli intressant att höra om Ivar Franzén tar tillbaka sina förmodligen förlupna ord.

Fru talman! Jag vet inte om Nic Grönvall var med i näringsutskottet när vi hade en hearing om just energiforskningsnämndens arbete.
Repliken måste gälla Ivar Franzéns anförande.

Fru talman! Dold och tydlig — hur går det ihop? Dessa ord tycker jag är betecknande för hela det inlägg som Nic Grönvall gjorde här. Någonting som är tydligt är knappast dolt, och det finns inget dolt i centerns energipolitik. Det är helt korrekt att den är tydlig. Det finns inte ett uns av kommandoekonomi eller planhushållning i vår politik. Vi satsar tvärtom på en marknadsstyrd kärnkraftsavveckling. Men i första hand talar vi om förnyelse av det svenska energisystemet. Helt uppenbart kan man dock inte skapa en förnyelse ovanpå det som redan finns. Av nödvändighet måste det nya ersätta något av det gamla. Vi vill ha en snabbare avveckling av kärnkraften än vad i varje fall Nic Grönvall vill ha. En del år har gått förlorade beroende på att regeringen inte har fört den politik som överensstämmer med riksdagens beslut. Men ändå har vi kvar vår plan för förnyelse oförändrad. Det blir dock en förskjutning i tiden på grund av de nämnda faktorerna. Om man kombinerar förnyelse och kärnkraftsavveckling sker också avvecklingen i takt med förnyelsen. En skillnad mellan Nic Grönvall och mig i den här frågan tror jag är att han vill suga på det gottaste ur såväl kärnkraft som billig olja. Sedan står han där med det absoluta stoppet när någon reaktor krånglar eller faller bort. Det kan innebära en katastrof och får de ekonomiska konsekvenser som målats upp i form av strukturförändringar och liknande av oändliga dimensio ner. I en medveten förnyelse av energisystem däremot kan vi utnyttja, på marknadsmässig grund, de fina resurser som inte bara finns hos kraftbolagen utan även hos småföretagarna och hos enskilda svenskar. Det är fråga om en insats från hela svenska folket för att under en period på ca 15 år övergå från ett storskaligt, otryggt energisystem till ett mindre storskaligt och i vissa delar verkligt småskaligt energisystem. Det är både trygga och miljövänliga energisystem. Sådan är centerns energipolitik.
Fru talman! Det skall inte bli en energidebatt här. I Ivar Franzéns framtoning av centerns ståndpunkt i energiforskningsfrågorna fanns denna tydliga profil av politisk styrning av forskningen. Det repeterar egentligen Ivar Franzén och gör möjligen därmed denna replik onödig. Han talar nämligen hela tiden om hur politiken skall styra energianvändningen och energiutvecklingen. Ett angeläget område för energiforskningen även i centerns miljö tycker jag borde vara att försöka lägga fast vilket det verkliga energibehovet är i vårt framtida samhälle. På den punkten har moderata samlingspartiet och centerpartiet helt olika uppfattningar. Det vore kanske värdefullt om vi kunde enas om att satsa en del av forskningsresurserna på att utreda den saken.
Fru talman! Vi i centern har ju tydligt talat om våra målsättningar när det gäller det framtida behovet av energi. Vi har utifrån ett antal studier talat om vilka möjligheter som ryms inom tekniken för att en effektivare energianvändning skall åstadkommas. Jag delar alltså Nic Grönvalls uppfattning att det är viktigt att man klargör dessa möjligheter. Den styrning som vi vill ha, och som faktiskt även moderaterna har varit inne på, innebär att vi genom rättvisa, logiskt uppbyggda miljöavgifter och energiskatter vill se till att det som är hållbart och miljömässigt riktigt också kommer att bli marknadsekonomiskt vettigt. Därmed får man den styrning som jag trodde att vi var överens om tidigare, och som har uppskattats, nämligen att det är på det sättet som vi styr i riktning mot en riktig förnyelse av vårt energisystem. Denna styrning innebär inte en mängd ytterligare regler och förordningar, utan den innebär att man fastlägger de grundläggande villkoren för de olika energislagen och värderar deras hållbarhet och miljöeffekter. Vi måste avskaffa uppenbara avarter, t.ex. att en skatterabatt på 25 öre per kilowattimme el ges vid användning av olja. Ungefär detsamma gäller i fråga om kol. Sådana orimligheter måste bort om vi menar allvar med en styrning mot ett hållbart och miljömässigt fördelaktigt energisystem.

Fru talman! Det råder en ganska stor politisk enighet om näringsutskottets betänkande 40, även om det har fogats en del reservationer till betänkandet. Vi i vänsterpartiet har ställt oss bakom arrangemanget med det teknikve tenskapliga forskningsrådet, och vi är beredda att gå med på att det på prov skall sortera under industridepartementet. Vare sig vi vill erkänna det eller inte styrs ju forskningen i mycket hög grad av dem som har makt och myndighet att beställa olika forskningsprojekt. Jag tror att många av de europeiska forskningsprogrammen, särskilt inom informationsteknik och transportteknik som Sverige deltar i, kommer att verka styrande vid utformningen av våra framtida samhällen. Självfallet kommer våra samhällens struktur att präglas av den transportteknik och den informationsteknologi som kommer att användas. Bakom dessa program ligger i hög grad den västeuropeiska biloch elektronikindustrin, som är pådrivande när det gäller att få i gång dessa forskningsprogram. Självfallet kommer också denna industri att gynnas av forskningsresultaten. Det finns naturligtvis även ett starkt militärt intresse för forskningsområdena inom informationsoch transportteknologi. I själva verket är det mycket svårt att dra gränsen mellan militära och civila intressen inom denna typ av forskning. Jag tycker därför att det är ett rimligt krav att statens engagemangi projekt som Prometheus och Drive redovisas för riksdagen, och då särskilt hur försvarsdepartementet och den militära forskningen deltar och vad syftet är med detta deltagande. Jag yrkar därmed bifall till reservation 19. När trafikutskottets betänkande 26 behandlas kommer Viola Claesson att närmare beröra dessa frågor. Den inriktning på energiforskningen som skisseras i propositionen kan vi i vänsterpartiet i stort sett ställa oss bakom. Den sammanfattas i punkterna uppbyggnad av baskompetens, forskning för att underlätta omställning av energisystem vid kärnkraftsavveckling, forskning för att möjliggöra en anpassning av energisystemet till ökade miljöoch klimathänsyn. Möjligen skulle vi på den sista punkten vilja ha en mer precis skrivning i vilken det slogs fast att energisystemen inte skall ha en total negativ påverkan på miljö och klimat. Vi anser emellertid att forskningen om förnybara energikällor är viktig men att den i vissa avseenden har försummats. Biobränslen, både i fast form och i form av biogas, vindkraft och olika former av geoteknisk energi måste lyftas fram bättre också inom energiforskningen. Den svaga satsningen på dessa områden försvårar möjligheten att avveckla kärnkraften. Den icke kärntekniska forskningen och utvecklingen i Studsvik är viktig. Viss kärnteknisk forskning kan givetvis bedrivas där, men vi föreslår en halvering av anslagen till just kärnteknisk forskning och till utvärderingsarbetet med R2-reaktorn. Naturligtvis kan svensk kärnkraftsindustri föra in resurser även där. De därmed frigjorda medlen anser vi skall användas till en förstärkning av forskningen om förnyelsebara energikällor. Regeringen bör kunna fördela dessa medel. Därmed yrkar jag bifall till reservation 33. Jag ansluter mig till uppfattningen att tillräckligt starka skäl för en avveckling av energiforskningsnämnden inte har redovisats. Därmed anser vi i vårt parti att denna nämnd bör få vara kvar som fristående myndighet. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 35, 36 och 39. Vidare känner jag stark sympati för de tankegångar som framförs i reservation 40 och som gäller vätgasforskningen. Det finns en betydande risk för att vi i vårt land halkar efter när det gäller utvecklingen av tekniken att an vända vätgas som energibärare. Men jag avstår i dag från att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Miljöpartiet anser att det behövs en särskild myndighet för ekologisk teknik. Erfarenheten visar att styrelsen för teknisk utveckling inte med tillräcklig kraft driver en ekologiskt riktig teknikutveckling. Styrelsen för teknisk utveckling är fortfarande alltför inriktad på tillväxttänkande som innebär att tillräcklig hänsyn inte tas till knappa resurser och miljöproblem. Det är svårt och det tar tid att ändra en organisations kultur, och därför anser vi att det behövs en särskild myndighet för detta. Det behövs också en delegation för ekologisk teknik. Jag yrkar bifall till reservation 2. Vi i miljöpartiet anser liksom centerpartisterna Roland Larsson och Sven Olof Petersson att det tekniskt vetenskapliga forskningsrådet som regeringen föreslår skall utvidgas till ett miljöoch teknikvetenskapligt forskningsråd. Vi måste satsa på miljöfrågorna redan i grundforskningen. Vi anser att detta nya forskningsråd bör inordnas inom miljödepartementets ansvarsområde. Det skulle ge ökad tyngd åt miljöfrågorna. Pengarna bör tas från fusionsforskningen, vilken bör avvecklas. Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 8 och 10. Miljöpartiet anser att Sverige inte skall satsa mer pengar på det europeiska rymdsamarbetet. Jag yrkar bifall till reservation 15. Vi anser att det är tillräckligt att man satsar 31 milj.kr. på det europeiska forskningsoch utvecklingssamarbetet. De stora företagen tycks ha god råd att själva satsa pengar på detta arbete, speciellt på den del som avser industriella tillämpningar. Och vi anser att företagen själva skall svara för dessa kostnader. Vi i miljöpartiet anser att det behövs forskning för ett avfallssnålt samhälle, och vi vill därför för säkerhets skull yrka bifall till reservation 22. Miljöpartiet anser att energiforskningen är mycket viktig. Föregående talare, särskilt Ivar Franzén, har vältaligt beskrivit hur viktig energiforskningen är, alldeles särskilt nu när Sveriges energisystem skall förnyas och inriktas på mer miljövänlig och effektiv energiförsörjning och energianvändning. Då är det också viktigt att energiforskningsnämnden får fortsätta sin verksamhet. Till vad nytta det än må vara vädjar jag också till folkpartiet att låta energiforskningsnämnden få fortsätta sin verksamhet. Jag hoppas att folkpartiet skall stödja detta. Jag yrkar bifall till reservationerna 35, 36 och 38, som har med energiforskningsnämnden och dess arbete att göra. Miljöpartiet har en egen reservation om riktlinjer för energiforskning. Det behövs mer pengar för forskning kring biobränslen och vindkraft än vad regeringen föreslår. Det här kommer att underlätta övergången till, som vi skriver i vår reservation, en uthålligare energiförsörjning baserad på i huvudsak inhemska miljövänliga energikällor. Det krävs att betydande medel avsätts framför allt till förnybara energikällor såsom biobränslen. Likaså behövs pengar för att bygga upp kunskaperna om teknikens praktiska tillämpning. Vi vill alltså att pengarna skall kunna användas längre in mot tillämpningen än vad regeringen föreslår. Miljöpartiet har begärt en utredning om hur långt man har kommit med vätgasforskningen. Vi gläder oss åt att andra partier också tycker att det är riktigt med en sådan utredning. Det är viktigt när vi satsar pengar på vätgas i Sverige, att det inte blir en sorts förevändning för att i själva verket uppskjuta användningen av vätgas. Vi måste förstå att vätgasforskningen har kommit väldigt långt i andra länder. Här låtsas man som om att det behövs väldigt mycket grundläggande forskning när det redan finns resultat utomlands. Det är faktiskt risk att detta är någon sorts förhalningsteknik bara. Därför har vi begärt utredningen. I Västtyskland bl.a. har man kommit mycket långt på detta område. Det finns t.ex. bilmotorer som fungerar bra på vätgas. Jag råkade vara i Washington första gången som en tysk Mercedes kördes med vätgas där. Det väckte stor uppmärksamhet i USA. Det vore skojigt om vätgasens möjligheter kunde väcka stor uppmärksamhet även i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 40 som handlar om vätgasforskningen.

Fru talman! Låt mig bara i korthet konstatera att vi som oppositionsparti fyller en påtaglig uppgift. Vi kan se hur vi lyckas driva majoriteten framför oss. Det görs vissa satsningar på uppfinnarna. För vår del vill vi gå längre, men majoriteten hänger med litet längre år för år. Detsanima gäller satsningen på små och medelstora företag inom STU. Jag tror att det är viktigt att vi utgör en pådrivande kraft, så att majoriteten i alla fall får någonting gjort. Detsamma gäller det miljöoch teknikvetenskapliga rådet. Majoriteten bekänner sig egentligen till våra tankegångar, och vi hoppas att majoriteten nästa gång fullt ut skall förstå vad som är det bästa förslaget.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

Fru talman! Jag skulle vilja att vi inledningsvis ett kort ögonblick begrundade bilden på omslaget till den proposition som riksdagen behandlar i dag. Den har också fått tjäna som omslag på utskottets och utskottens samlade betänkanden — staven som går lodrätt genom kuberna, trots att kuberna befinner sig i samma plan. "Varför får just denna bild illustrera forskningspropositionen? Den uppmärksamme läsaren ser på baksidan att Reutersvärds bild — det är Oscar Reutersvärd som har gjort den — är tänkt att illustrera en av forskningens utmaningar: det metodiska utforskandet av en värld som inte existerar — av det omöjligas värld. Själv skulle jag inte kommentera bilden riktigt så. Snarare är forskningen ett metodiskt utforskande av en värld vars gränser ständigt förändras och vars yttersta gränser vi inte känner. Ett utforskande som leder till sådana förskjutningar, sådana paradigmskiften, att vi från att ha sett den lodräta staven som genomborrar kuberna plötsligt ser kuberna i planet. Och hur staven plötsligt delas i tre åtskilda, eller för att uttrycka det på ett annat och för mig mycket viktigare sätt: hur det vi nyss tyckte var det självklara plötsligt blir en omöjlighet, hur det som en gång var en omöjlighet plötsligt öppnar sig som möjligt. Den proposition som bildar utgångspunkt för dagens diskussion arbetades fram under ledning av min företrädare som samordnare av forskningsfrågor i regeringen. Jag kan därför utan att förhäva mig klart deklarera min tillfredsställelse med att 1990 års forskningsproposition har fått ett sådant bemötande som den har fått och med de beslut som jag förutser att riksdagen kommer att fatta under morgondagen. Vi debatterar i dag de tolv betänkanden som utskotten har lagt fram med anledning av regeringens forskningsproposition. För mig är det angeläget att beröra vissa övergripande spörsmål, eftersom jag inom regeringen för tiden ansvarar för samordning av forskningspolitiken. Jag anser det också vara min skyldighet att på detta sätt redovisa min grundsyn inför riksdagen, eller om ni så vill presentera mig. Inledningsvis vill jag notera att riksdagens behandling av denna forskningsproposition är ett bevis på att det är möjligt att arbeta ansvarsfullt också inom ramen för minoritetsparlamentarism. Trots ett mycket stort antal mer eller mindre frikostiga och välmenta yrkanden har utskottsbehandlingen fört fram till en ansvarsfull avvägning, en avvägning mellan det önskvärda och det möjliga. Så kan det gå när vi respekterar varandras goda uppsåt. Det skall visserligen erkännas att det område som vi i dag debatterar inte är särskilt fyllt av motsättningar. Låt gå, det finns en stor samsyn i forskningsfrågorna, men området är långt ifrån konfliktfritt. Vi inser alla att vi fortlöpande har ett stort behov av ny kunskap. Men i forskningssammanhang är Sverige en liten del av världen. Mindre än 1 96 av den samlade vetenskapliga produktionen sker i dag i Sverige. Av de stora nya kunskaper som har kommit fram under 80-talet — supraledning, informationsteknologi, miljö m.m. — har den helt dominerande delen kommit från forskare i andra länder. Därför är det av stor vikt att vi kan ta emot och bearbeta dessa nya kunskaper. Detta är för mig en första viktig utgångspunkt för inriktningen av våra forskningspolitiska ansträngningar — ambitiöst men också med sinne för de proportioner som de svenska forskningsansträngningarna utgör i en sförre global samverkan. För mig är det också slående att frågor som alltid har varit aktuella inom forskningen nu har fått ökat genomslag i samhällslivet i övrigt. Dit hör internationaliseringen. Därmed får jag också tillfälle att redovisa min syn på internationaliseringen, bl.a. med anledning av vad herr Grönvall hade anledning att göra mig uppmärksam på i sitt inledningsanförande. För mig står det fullt klart att forskningen alltid har varit internationell till sitt väsen, eftersom många forskningsresultat prövas i det internationella forskarsamhället och därmed mäts med en internationell måttstock. Men de senaste åren har de internationella kontakterna för alla delar av samhällslivet ökat på ett lavinartat sätt. Detta innebär att de får effekter för varje medborgare och varje hem. I det internationaliserade samhället är samarbete mellan forskare ofta en god förebild för annat samarbete. Mycket av styrkan i ett litet lands forskningsoch utvecklingsverksamhet ligger också i dess internationella samhörighet. Det är därför viktigt för den svenska konkurrenskraften att kontakterna med utländsk forskning stimuleras. Detta kommer att underlättas om Sverige har mycket att ge i det internationella samarbetet. Detta är för mig en andra viktig utgångspunkt när det gäller forskningspolitikens inriktning. Inom flertalet discipliner har orienteringen mot Förenta Staterna länge varit dominerande, men under senare år har Europa vuxit i betydelse för svenska forskare. Genom satsningen på EG och EGs nya ramprogram kommer viktiga forskningsinriktningar att få utökade möjligheter till europeiskt samarbete. Våra EG-satsningar är i första hand viktiga för svensk forskning, men motsvarande satsningar från de övriga länderna i Europa leder till synnergieffekter, där Europa får större möjligheter att hävda sig forskningsmässigt i världen. Vad sedan gäller — vilket jag anade som en underton i herr Grönvalls synpunkter — Sveriges hållning till olika former för ekonomiskt samarbete i Europa följer regeringen nu den linje som har lagts fast av en bred riksdagsmajoritet och som ytterst syftar till att vi skall kunna nå fram till en ny ekonomisk sfär i Europa. Det ämnet ligger dock, såvitt jag kan se, vid sidan om dagens debatt. Det är också viktigt att förstärka kunskapsutbytet med de östeuropeiska staterna. Det ligger i demokratins intresse att vi gör vad vi kan för att förhindra vad som brukar kallas ”brain-drain”, denna gång från Östeuropa. Ett sätt att förhindra detta är att vi skapar möjlighet för forskare från dessa länder att tillsammans med forskare från väst utforma gemensamma projekt och besöka våra institutioner för att främja det vetenskapliga utbytet. Sverige måste här bära sin del av ett gemensamt ansvar. Regeringen avser att göra vad som i dessa avseenden faller på den. En annan fråga som under senare år ofta har ställts i fokus är frågan om forskningen utanför de traditionella universitetsorterna. Låt mig också i dag beröra den frågan. De åtgärder som nu vidtas för de mindre och medelstora högskolorna är enligt mitt sätt att se ett mycket viktigt steg, eftersom vi starkt markerar att man skall forska även vid dessa högskolor. De olika samverkansprojekt som förekommer mellan enheter med resp. utan egen fakultetsorganisation är viktiga och bör på olika sätt utvidgas. Det är nämligen nödvändigt att de enskilda orterna inte isolerar sig utan samverkar. Genom samverkan kan också en mer effektiv arbetsfördelning mellan orterna etableras. Ytterligare en fråga som fått aktualitet i diskussionen är huruvida de svenska internationellt verksamma företagen tenderar att lägga sin forskning utanför Sverige. En stor del av företagens utländska FoU-enheter finns där de är på grund av företagsförvärv eller av andra historiska skäl. Det finns undersökningar som pekar på att andelen FoU-enheter utomlands kan ha ökat under senare år. Jag noterar i så fall att detta sker samtidigt som vi haft en period där svenska företag gjort många och stora förvärv utomlands. Siffror i samma ämne från statistiska centralbyrån, som nyligen publicerats, visar dock att för 17 svenska storföretag har utlandsandelen för FoU varit stabilt låg under hela 1970 och 1980-talen. De olika uppgifterna gör det svårt att dra några definitiva slutsatser. För mig är det naturligt att utgå ifrån — och detta är viktigt för mig — att forskningen lokaliseras dit där det finns god tillgång till kvalificerade och originella forskare, bra utrustning och god forskningsmiljö. Det är utifrån denna grundsyn som jag kommer att agera som forskningsansvarig i regeringen. Det är viktigt att frågan om förläggningen av de svenska multinationella företagens FoU-resurser debatteras seriöst och fortlöpande. Vi bör fortsätta att fundera över dessa förhållanden, och regeringen kommer att se till att de blir ytterligare belysta. Låt mig också beröra frågan om FoU inom tjänstesektorn. Forskningsvolymen i denna sektor är betydligt lägre än inom den varuproducerade verksamheten. Det är inte självklart att den skall vara lika stor, men man kan fråga sig om tjänstesektorn gynnas av att FoOU-verksamheten här är så blygsam. För mig är det också viktigt att påpeka att en stor del av tjänsteproduktionen äger rum inom den offentliga sektorn. Den ansvarsfördelning vi kommit fram till, där staten svarar för den grundorienterade forskningen och forskarutbildningen och produktionslivet svarar för utvecklingsarbetet, bör naturligtvis gälla också den offentliga sektorn. Här måste kommunerna och landstingen nu ta ett växande ansvar, och staten kommer att ta sitt. Det är viktigt för den offentliga sektorns förnyelse att man svarar för sitt eget utvecklingsarbete, att man engagerar sig i ett utvecklingstänkande och att detta sker så nära de enskilda arbetsplatserna som möjligt. Fru talman! Låt mig avslutningsvis beröra några lärdomar från de gångna skall vi säga 25 årens forskningspolitiska strävanden, från den tid i början på 1960-talet då vi på allvar försökte fånga in riktlinjer för en samlad och sammanhållen forskningspolitik. Under dessa år har vi enligt mitt sätt att se för det första lärt oss att bättre använda forskning och utveckling för att förbättra enskilda delar av samhället. Den sektoriellt motiverade forskningen har varit viktig. Den är nu på väg mot en bättre avvägd volym och en klart stramare organisation, och det är bra. Vi har funnit vägar där relevansen får avgöra inriktningen av olika program. Men de enskilda projekten styrs utifrån inomvetenskapliga bedömningar. Vi har lärt oss att samma vetenskapliga kvalitetskrav skall gälla för all forskning, så även för sektorsforskningen. Vi har för det andra lärt oss att alltför kortsiktiga FoU-satsningar är av föga värde. För att sektoriellt motiverad forskning skall bli värdefull är det nödvändigt att det sker en uthållig kunskapsuppbyggnad. Samtidigt har vi insett att den grundläggande forskningen måste ges ett rejält utrymme i landets totala forskningsinsats. Vi har således för det tredje lärt oss att den grundläggande forskning som finansieras via fakultetsanslagen och forskningsråden är en omistlig grundsten i de samlade forskningspolitiska ansträngningarna. För det fjärde har vi lärt oss att inte ensidigt satsa på forskning inom sådana områden som i förstone antas ge mest avkastning. Jag tänker på teknik och på traditionella och slarviga satsningar på sektorer som ekonomi. Vi tillmäter humaniora och kultur en växande betydelse, liksom forskning som lär oss bättre förstå vårt eget handlande som samhällsvarelser. Vi har lärt oss att sätta högskolan i centrum för den statlig finansierade forskningen. Vi har således så långt möjligt undvikit att bilda olika forskningsinstitut. Vi har däremot tillåtit att finansieringen sker från flera olika källor. Allt detta har gjort den svenska högskolan till ett självklart centrum för forskningen i landet — en ordning som vi skall försvara. En klok forskningspolitik bör enligt regeringens mening först och främst koncentreras på att skapa goda betingelser för en högkvalitativ forskning och ett system som utexaminerar yrkeskunniga och kreativa forskare. Det är i detta ljus man skall se den prioriterade ställning som givits åt forskningsråden och forskarutbildningen i den proposition som i dag behandlas av riksdagen. Det finns anledning att också i fortsättningen sätta forskningsråden i högsätet när det gäller den grundläggande forskningen. Medel via råden garanterar högt ställda kvalitativa bedömningar, leder automatiskt till en arbetsfördelning och profilering mellan olika institutioner och högskoleenheter som grundar sig på vetenskapliga kvalitetskriterier och underlättar samarbetsprojekt mellan olika discipliner. En satsning på den grundläggande forskningen är också ett sätt att möta eventuella negativa konsekvenser för Sverige av internationaliseringen inom näringslivet och utflyttning av FoU-insatserna. Där goda forskningsmiljöer och kompetenta forskare finns, dit lokaliseras även företagens FoU-enhet. Det är så vi skall konkurrera, inte med subventioner. För den skull får vi inte glömma bort den samhällsmotiverade forskningen, den tekniskt-industriella forskningen och utvecklingsarbete i olika former. Därför skall vi också i fortsättningen uppmärksamt följa utvecklingsarbetets ställning i produktionslivet, såväl det privata som numera det i offentlig regi. Til syvende og sidst är det ju i den slutliga tillämpningen som forskningen bygger under för fortsatt utveckling och välfärd i vårt land.

Fru talman! Mycket av det Odd Engström sade kan man naturligtvis instämma i. Men när det gäller forskningsoch utvecklingsarbete inom företagssektorn så har vi en utveckling som innebär att 1987 svarade 15 företag för mer än 85 20 av företagssektorns FoU-kostnader. Volvo, Ericsson och Asea svarade ensamma för över 50 96 av företagssektorns FoU-kostnader. Den kraftiga koncentrationen av FoU i svenskt näringsliv inleddes på 1970 talet och har accelererat under 1980-talet. Det innebär att 1981 var den 62 96 av Sveriges totala FoU-utgifter och 1987 var den uppe i 70 90. Under tioårsperioden mellan 1977 och 1987 ökade FoU-intensiteten i 13 av Sveriges 15 största koncerner. Produktdiversifieringen är betydelsefull som strategi bland japanska företag, men minskar i betydelse bland amerikanska och speciellt svenska företag. Detta innebär att svenska företag i ökad utsträckning i allmänhet väljer att satsa på färre produktområden. Därmed ökar, allt annat lika, också sårbarheten, eftersom affärsriskerna sprids på färre områden. Jämfört med konkurrerande företag i USA och Japan har de svenska företagen en lägre andel högskoleutbildad FoU-personal, trots en kraftig ökning av akademiskt utbildad personal de senaste 15 åren. Koncentrationen och specialiseringen ökar genom att ett mindre antal företag och produktområden står för en ökad andel av svenskt FoU. Varför säger jag detta? Jo, när Odd Engström säger att han är beredd att satsa framför allt på forskning och utvecklingsarbete med samhälleliga medel där det finns originella forskare, god utrustning och en bra miljö, så innebär det i dagens läge att han satsar precis på samma ställe som storföretagen i det nationella perspektivet. Det vore ju intressant att få en diskussion om hur man, kanske t.o.m. utifrån regionalpolitiska perspektiv, skulle kunna bryta en sådan utveckling, som naturligtvis förstärks av just denna sammandragning som storföretagens intresse av att satsa på vissa ställen innebär. I ett europeiskt perspektiv kan det vara intressant att satsa på Stockholm i en regionalpolitisk insats, men det var kanske inte riktigt det vi tänkte på när vi talade om det nationella perspektivet.

Fru talman! Eftersom jag redan hälsat statsrådet välkommen till kammaren, kan jag inte göra det om igen. Men jag kan väl ändå få säga att presentationen av honom som forskningsminister var synnerligen angenäm. Det mesta som sades kan man acceptera. Emellertid måste jag fullfölja den debatt som jag inledde när det gällde Europafrågorna. Forskningsministern tycktes ha den uppfattningen att de förhandlingar som genomförs just nu — hoppas vi — med EG om en närmare anslutning skulle vara mera ekonomiskt betingade förhandlingar. Jag vill då påminna forskningsministern om att vi förhandlar om de s.k. fyra friheterna, och därtill om ett mycket viktigt sidoblock som ibland kallas för Flanking policies, i vilket ingår forskningsoch utbildningsfrågor. Det är sannerligen en synnerligen aktuell frågeställning, som mycket väl kan debatteras i samband med debatter om forskningsfrågor i vårt land. Jag uppfattade statsrådets inlägg på det sättet att den hängivna kärleksförklaringen till internationell forskarmiljö var ett stöd för den syn som jag och vårt parti har på Sveriges agerande i Europafrågorna. Vi står bakom EES förhandlingarna på grund av vårt deltagande i riksdagsbeslutet. Den svåra frågan är ju vad som kommer om vi inte uppnår ett tillräckligt bra EES-avtal. Det vore bra att få höra detta statsråd i den socialdemokratiska regeringen förklara att han utifrån sitt ansvarsområde gärna ser en positivare utveckling än den som ett nederlag i EES-förhandlingarna kan erbjuda. Till sist vill jag påminna forskningsministern om min fråga när det gäller kärnteknologilagen. Om vi nu har fått — och det verkar så — en engagerad forskningsminister, så måste det vara självklart för denne forskningsminister att också förklara, när det gäller det i svensk lagstiftning med straff förbundna förbudet mot fri forskning inom den del av fysiken som kallas för kärnteknologi, att den delen av svensk lagstiftning snarast skall avvecklas. Jag vore mycket glad om statsrådet Odd Engström hade det mod som möjligen krävs för att göra den deklarationen.

Fru talman! Jag kan gärna instämma med den föregående talaren — att Odd Engström nu har presenterat sig som forskningsminister på ett mycket balanserat sätt. Det finns mycket i det han sade i sitt inlägg som jag gärna stryker under och ställer upp på. Jag tycker ändå att det var ett par saker som förtjänar några kommentarer i det här sammanhanget. När Odd Engström kom in på resonemanget om satsning på forskning vid de mindre högskolorna, noterade jag att han använde uttrycket att detta är ett mycket viktigt steg. Jag kan väl hålla med om att det är viktigt, men det är sannerligen inte särskilt stort. Vad det egentligen handlar om är inte någon direkt satsning på forskning, utan det är forskningsstimulerande eller forskningsstödjande åtgärder. Och vi är alla överens om att en stor del av resurserna kommer att gå åt för forskarutbildning för personer som saknar — eller inte har en komplett — sådan utbildning. Ser man sedan till de volymer det handlar om, finner man alltså att det är 30 milj.kr. under tre år som skall fördelas på 17 högskoleenheter. Då blir det inte så särskilt mycket pengar. För en liten högskola ute i landet kan det handla om 600 000-700 000 kr. om året, och för en sådan högskola känns inte det här som ett mycket viktigt steg — som Odd Engström beskrev det. I varje fall är det som sagt ett fasligt litet steg. På många ställen är man besviken över att det inte handlade om större resurser, när man nu ändå är beredd att ta ett första steg. För vår del hade vi, som jag har sagt tidigare i den här debatten, velat gå betydligt längre. Dessutom saknade jag den aspekten att det också är en mycket viktig regionalpolitisk insats som det handlar om — att med forskning och utbildningsinsatser stödja den regionala utvecklingen i olika delar av landet, där vi vet att dessa insatser spelar stor roll. Jag saknade också den aspekten att forskningen har en oerhörd betydelse för grundutbildningen även vid de mindre högskolorna. Vi har ju tidigare i debatten slagit fast att en av forskningens allra viktigaste uppgifter är att stödja grundutbildningen. De resurser som vi nu talar om för samtliga dessa mindre högskolor är faktiskt tillsammans mindre än påslaget för ett enstaka universitet i det här sammanhanget. Då blir det litet andra proportioner. Jag vill gärna göra den här markeringen. Dessutom noterade jag att Odd Engström undvek att kommentera den fråga som vi hade en debatt om på förmiddagen. Jag skulle litet försiktigt vilja fråga om Odd Engström delar utbildningsministerns uppfattning att de nya forskningsråden är reformerade sektorsorgan.

Fru talman! Det har förts en debatt i media om huruvida vice statsministern och forskningssamordningsministern tror på tomten eller ej. Den gången då jag hörde honom intervjuas i radio om denna fråga sade han: ”Det enda jag är helt säker på är att helt säker kan man inte vara om någonting.” I kombination med den uppgörelse med miljöpartiet som finns i det här utskottsbetänkandet har detta kanske väckt en viss oro för den kunskapssyn som numera breder ut sig inom socialdemokratin. Men jag tycker att det anförande som Odd Engström här höll har skingrat den oron, och jag vill gärna instämma i de välkomsthälsningar som har riktats till honom. Han för ju vidare en stolt tradition från Tage Erlanders tid, då man i regeringsledningen hade ett stort intresse för forskningsfrågor, som utan tvivel var till stor nytta för svensk forskning. Så här på fredagseftermiddagen, och efter det anförande Odd Engström hållit, har jag egentligen inget behov av att vara polemisk. Jag tänkte ändå använda den taletid jag här har till att påminna om den viktiga roll som Odd Engström har just som samordnare av forskningsfrågorna i regeringen. Jag tror egentligen inte att utbildningsdepartementet i egenskap av forskningsdepartement kan lösa de stora problem som finns på det här området. Det är just en person som kan samordna mellan departement och gentemot skattepolitik, EG och annan utrikespolitik samt budgetpolitik som kan lösa de problem vi står inför. Då handlar det om det som vi och några andra brukar sammanfatta som balansproblem, problem i balansen forskning-grundutbildning. Jag vill lägga forskningsministern varmt om hjärtat att stötta utbildningsministern när det gäller att få fram resurser för en bra grundutbildning. Det är, för att använda en sliten bild, att såga av den gren man sitter på, om man inte hela tiden ser till att vi har en bra nyrekrytering till forskare. Vi har avvägningen grundforskning-tillämpad forskning, där det finns statistik som, även om den är svårtolkad, tyder på att det har skett en förskjutning mot den tillämpade forskningen. Precis samma bild kan man använda också när det gäller det balansproblemet: Om man eftersätter grundforskningen kommer den tillämpade forskningen så småningom att ha sågat av den gren den sitter på. En variant av det här balansproblemet, även om det inte är riktigt detsamma, är avvägningen mellan å ena sidan sektorsforskningen och å andra sidan fakultetsoch rådsforskningen. För tre år sedan medverkade vi i beställningen av att resurser skulle överföras till den reguljära — låt mig kalla den det — forskningsorganisationen. Vi hade gärna sett ett liknande uppdrag inför nästa forskningsproposition. Det har nu inte riksdagen velat samlas omkring, men jag tror att det ändå föreligger en önskan från åtskilliga partier — kanske rent av en majoritet — att få till stånd en fortsatt utveckling åt det hållet. Om inte annat kanske en sådan beställning hade behövts för att mota Olle i grind, som det heter. Det finns ju strävanden från sektorsorganisationer att stärka sektorsforskningen och rent av överta grundforskningsorganisationer och göra dem mer så att säga sektorsartade. Det förs på sina håll t.ex. en diskussion om att medicinska forskningsrådet kanske snarare borde sortera under socialdepartementet. Jag tror att en sådan utveckling vore olycklig. Jag tror därför att det är viktigt att statsrådet i sin samordningspolitik också är beredd att stötta utbildningsdepartementet i den meningen att utbildningsdepartementet bör vara regeringens forskningsdepartement.

Fru talman! Jag vill gärna instämma i välkomsthälsningarna till vår nye forskningsminister. Jag vill tro att han är öppen för det nya, för de krav som förändringar ställer. Det är faktiskt mycket stora förändringar som väntar oss när vi skall ställa om utvecklingen i Sverige, göra den bärkraftig och rikta in den så, att också kommande generationer kan få sin bärgning i vårt land. Det är egentligen samma utveckling som väntar i alla länder — det är bara det att det just nu ser ut som om vi i Sverige hade förutsättningar att komma i väg tidigt i starten och därigenom faktiskt också bli mycket konkurrenskraftiga när de andra så småningom kommer i gång. Vi har då redan gjort en omställning som medfört att vi hamnat innanför naturens ramar, en omställning som andra börjar senare. De forskningsrön som vi hinner få på det här området och den teknik vi hinner utveckla kommer att göra att svenskt kunnande blir efterfrågat i vår omvärld. Det är faktiskt ett sätt att både visa solidaritet mot omvärlden och få vissa intäkter till Sverige. Särskilt vill jag i det här sammanhanget nämna de insatser som skall göras på miljöforskningsoch energiforskningsområdet. Det är många som har sagt detta före mig.

Här finns alltså ett stort och viktigt fält för forskningen. Man brukar tala om att grundforskning skall ligga långt framme och att det tar lång tid. Det är förvisso sant, men det finns också rätt mycket som fortfarande kan göra nytta även under de närmaste tio åren. Lycka till!
Fru talman! Björn Samuelson tog, om jag förstod det rätt, med mig upp frågan om i första hand verksamheten inom industrin och dess utvecklingsarbete. Det skulle vi kunna tala länge om.

Någonting mer hade jag inte att säga i dag. Det var å andra sidan, tror jag, ett mycket viktigt klarläggande. Herr Grönvall! Om jag förstod rätt står också moderata samlingspartiet tills vidare bakom riksdagens beslut om att den svenska regeringen skall känna ansvar för att så långt som möjligt föra ett effektivt förhandlingsarbete i Bryssel för att tillsammans med EFTA-länderna nå fram till en europeisk ekonomisk sfär. Om jag sitter i en regering som får ett sådant uppdrag av riksdagen satsar jag naturligtvis helt och fullt på att föra detta mandat till ett lyckligt slut, dvs. upprättandet av en ekonomisk europeisk sfär. För mig är det helt främmande att, som herr Grönvall, här och nu ägna mig åt att grubbla över vad jag skall göra sedan jag har misslyckats med detta uppdrag. Jag ser inget misslyckande framför mig, och det vore också — jag tror att jag vågar tala för hela den svenska regeringen — ett onaturligt sätt för oss att arbeta på. Får vi ett uppdrag och får vi ett sådant brett stöd satsar vi all vår kraft på att också slutföra detta uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Vi tänker inte, som herr Grönvall tydligen för ögonblicket gör, i termer av nederlag, för att citera honom ordagrant. Larz Johansson! För mig är det ett viktigt steg som tas med den här propositionen när det gäller de små och medelstora högskolornas möjligheter att bedriva forskning. Det är kanske inte ett så stort men det är ett viktigt steg. Jag tror att vi skall fortsätta att gå fram med stor förtänksamhet när det gäller de här sakerna. Å ena sidan är det viktigt att en sådan forskning bedrivs och utvecklas vid högskolorna runt om i landet. Å andra sidan skulle vi göra inte minst regionalpolitiken en stor otjänst om vi drev på detta utan förtänksamhet och utan beaktande av det som alltid måste vara det avgörande när det gäller forskningen, nämligen forskningens kvalitet, bara i förhoppningen om att detta allmänt skulle medverka till en lycklig regionalpolitisk utveckling. Jag tror att vi rör oss i rätt riktning, men vi skall inte gå fortare fram än att vi i varje steg kan dokumentera att vi är på rätt väg. Så gynnar vi både forskningen och regionalpolitiken på bästa möjliga sätt enligt mitt sätt att se. Glöm heller inte att den forskarutbildning som bedrivs på dessa orter leder fram till ett betydande antal doktorsavhandlingar. De strävanden och ansträngningar som ligger bakom varje väl genomförd disputation är också forskning som tillför kunskap och som vi alla har glädje av i form av ett växande gemensamt kunnande. Utbildningsministern var mycket tydlig när han svarade tidigare i dag. När han talade om de nya forskningsråden sade han att detta är forskningsråd i deras egentliga bemärkelse. Jag instämmer helt i vad utbildningsministern sade. Skulle jag försöka att anstränga mig själv litet grand, kan jag tillägga att vi inte skall underskatta värdet av att man i allt fler sektorer i samhällslivet lär sig förstå betydelsen av grundforskningens villkor i form av inomvetenskaplig autonomi, frihet att välja sin egen inriktning. Underskatta inte betydelsen av att vi i allt fler sektorer av samhället lär oss förstå detta. Det kanske vi inte gör i första hand genom att överlåta forskningen på den del av verksamheten, dvs. utbildningssektorn, som har en lång erfarenhet av grundforskningens speciella villkor. För mig, herr Leijonborg, är det en sann naturvetenskaplig utgångspunkt att betrakta verkligheten med grundsynen att aldrig vara riktigt säker på nå got och ändå förlita sig på att den kunskap man har för ögonblicket är den bästa tillgängliga — men den kan sannolikt komma att förändras med tiden. Se där omslaget till den forskningspolitiska propositionen. Vi har en gemensam uppfattning, Krister Skånberg, att ta till vara de ansträngningar som görs på miljöområdet och sedan tillämpa dem i form av industriell produktion, avsalu på internationella marknader och allt vad det innebär i form av fördelar för den svenska ekonomin. Men om detta veta vi intet. Det blir kvaliteten på forskningen, förmågan att producera och tilllämpa denna kunskap och sedan producera det på ett konkurrenskraftigt sätt som blir avgörande för om vi kan sälja några reningsanläggningar osv. Jag tror mycket på ett miljöindustriellt komplex. Men det avgörs inte i första hand inom ramen för våra forskningspolitiska ansträngningar utan lika mycket i vår förmåga att balansera och utveckla den svenska ekonomin så att vi kan behålla och stärka konkurrenskraften internationellt. Där är vi ense. Däremot är vi oense i fråga om en mycket viktig del av forskningsdebatten tidigare i dag, och där är det viktigt för mig att ställa mig vid sidan av utbildningsministern i hans meningsutbyte med Claes Roxbergh. Jag avser då den debatt som fördes för några timmar sedan i denna sal och som handlade om miljöpartiets och mitt partis syn på forskningens villkor och forskningens frihet. Den oenigheten skall vi påminna oss.
Fru talman! Såsom en replik till Odd Engströms kritik mot mig för att jag talade i termer av nederlag skall jag be att Odd Engström går till rätta med statsministern på samma sätt. Anledningen till att det förs en debatt i Dagens Nyheter om medlemskap eller inte medlemskap är naturligtvis att Odd Engströms och min statsminister känner att de snart påbörjade EES-förhandlingarna har fått ett så svagt innehåll att det redan nu är dags att tala om vad vi skall göra senare.

Fru talman! Tidigare i dag har utbildningsutskottets representanter fört en intressant debatt om sektorsforskningen, och nu har turen kommit till finansutskottet. Vi moderater i finansutskottet anser att sektorsforskningen har för stor volym i förhållande till de fasta forskningsresurserna på universiteten och högskolorna. Utbildningsutskottet har när tidigare forskningspropositioner behandlats uttalat sig för att resurser skulle överföras från sektorsforsknings organ till universitet och högskolor. Inriktningen angavs för tre år sedan, och nu kan vi i den här forskningspropositionen se de praktiska resultaten. Även om vi moderater är långt ifrån nöjda ser vi positivt på de förslag som regeringen har lagt fram. Ett sådant förslag är slopandet av delegationen för forskning om den offentliga sektorn som inrättades 1984. Jag talade emot det förslaget redan 1984, och jag gör det i dag. Skillnaden är att nu tycker regeringen detsamma som jag gjorde redan 1984. Där upphör tyvärr likheterna. Vi moderater säger att det är naturligt att den forskning som bedrivits av delegationen för forskning om den offentliga sektorn i framtiden skall finansieras av forskningsråden, företrädesvis av det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, forskningsrådsnämnden eller riksbankens jubileumsfond. Projekt om den offentliga sektorn blir då jämförda med andra forskningsprojekt, vilket bidrar till att hålla kvaliteten på forskningen uppe. Regeringens förslag i det perspektivet är tydligen rent kosmetiskt. Det vi diskuterar innebär att 0,5 milj.kr. anslås för ett inledande arbete och sedan ytterligare 7 resp. 10 milj.kr. för de kommande åren.

Det tycker vi moderater är fel, och därför har vi avgivit reservation 5.

Fru talman! Jag skall kort nämna något om de avvikande ståndpunkter som centerpartiet har haft i finansutskottets betänkande nr 28. I reservation 1 om samhällsekonomiska kalkyler poängterar vi vikten av att samhällsekonomin och kalkyler för denna utgör ett beslutsunderlag för samhällsplaneringen. Något vi tycker har varit försummat är miljöaspekterna i samhällskalkylen. Vi vill ha en breddning, fördjupning och helhetssyn där livskvaliteten spelar en större roll. När det gäller den regionala ekonomin är det lättare och bekvämare att se helheten och genomsnittet. Jag tror att vi skall vara medvetna om att i fråga om nationens ekonomi gäller lagen om kedjan, dvs. att den är inte starkare än den svagaste länken. Om det finns stora regionala brister, kommer det att fresta på hela samhällsekonomin. Vi menar att det är viktigt att dessa frågor uppmärksammas och att vi fördjupar vår kunskap när det gäller den regionala ekonomin och möjligheterna att på ett effektivt sätt få hela Sverige att leva. Ingen av oss vet exakt vad skattereformens effekter kommer att bli. Vi har från centerns sida riktat en mycket berättigad kritik mot sättet att finansiera skattereformen, vilket bl.a. innebär ett tiotal miljarder kronor i onödigt skatteuttag beroende på den rundgång som uppstår och därmed en rad fördelningspolitiska problem. Vi hävdar i reservation 4 att det är viktigt att man försöker skaffa en så fullödig kunskap som möjligt åtminstone i efterhand om detta. Förhoppningsvis går det då att bygga upp en majoritet i riksdagen när denna kunskap finns som gör att man kan rätta till de största bristerna i den felaktiga finansieringen. Vi är alla smärtsamt medvetna om att det krävs en effektivisering av den gemensamma sektorn. Det är enda sättet att lösa våra resursproblem, minska köer och få till stånd den service och den vård som vi alla bedömer som angelägna. Detta skall sedan kompletteras med frihet och möjlighet till dessa aktiviteter i privat regi. Det tycker vi är riktigt och viktigt ur effektiviseringssynpunkt. Det behövs mera medel för forskning kring problemen med möjligheter till effektivisering och utveckling i den gemensamma sektorn. Detta föreslår vi i reservation 8. Fru talman! Självfallet är dessa förslag hundraprocentigt uppbackade av centern. Men jag yrkar bifall endast till reservation 4 om skattereformens effekter.

Fru talman! Vilka konsekvenser får skatteomläggningen för kvinnorna? Det är en berättigad fråga. Men det är faktiskt ingen som vet det. I alla fall är det ingen som har redovisat några uppgifter om hur denna s.k. århundradets skattereform slår mot kvinnorna. I skattepropositionen redovisas åtta olika fördelningsstudier. Ingen av dem redovisar vilka effekter skatteomläggningen får för kvinnorna som grupp. Kvinnorna arbetar i lika stor utsträckning som männen i dag. Därför vore det intressant att den frågan belystes. Vi vet också att det finns skillnader i samhället som beror på vilket kön man har. Kvinnor är t.ex. utsatta för kollektiv lönediskriminering. Men löneskillnaderna ökar mellan kvinnor och män, och det beror inte på att kvinnor och män har olika arbeten. Det beror på att det fortfarande är männen som har makten och på att män premierar män hellre än kvinnor. Vi har långt kvar till ett jämlikt samhälle. Eftersom det numera är vedertaget att det finns en manlig maktstruktur som bidrar till att hålla kvar orättvisor i samhället, är det desto viktigare att det finns särskilda forskningspengar avsatta för denna forskning. Vi tycker att det är alldeles speciellt viktigt att det finns forskningspengar avsatta just för att undersöka effekterna av skatteomläggningen. Den miljon som man har anslagit till forskning om effekterna tycker vi är ett för litet belopp. Vi har tillsammans med miljöpartiet och centern tagit upp denna fråga i reservation 4. Jag har uppehållit mig vid de speciella effekter som skatteomläggningen har för kvinnorna och jag skall inte förlänga debatten mer än så. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Sakta men säkert smyger sig verkligheten in i politiken. Den smyger sig också in i det ekonomiska tänkandet. Det börjar stå klart för även den mest klentrogne att det finns ett klart samband mellan ekonomi och ekologi. Det är de ekologiska förhållandena som utgör grunden. Ekonomin är ett mänskligt påfund som styrs av våra föreställningar om vad som är bra. Ekonomin som mänskligt påfund, oavsett om den styrs av marknadsekonomiska tankar eller tidigare dirigistiska tankar inom kommunismen, leder till katastrofer om man inom ekonomin lämnar åsido livsgrunden och de processer som styr den. Vi ser nu resultaten av de båda ekonomiska systemen i pågående miljökatastrofer runt om i världen. Den dirigistiska ekonomin har lett till snabbare förstörelseprocesser kombinerat med inskränkningar i yttrandefriheten. Miljöförstörelsen inom marknadsekonomierna ökar nu stadigt och kommer att närma sig dem i öst om vi inte sansar oss. Marknadsekonomin har en potential som kan användas för att komma till rätta med våra problem. Det som fordras av oss är att se till att produktkostnaderna också innefattar den miljöpåverkan som uppstår vid varors tillverkning och att vi sedan ser till att användarkostnaderna också avspeglar den miljöpåverkan som uppstår när varan brukas. Sker detta kan vi som konsumenter göra totalekonomiska bedömningar vid köp. Snåla och medvetna som vi är har vi då möjlighet att styra produktionsinriktningen mot mindre resurskrävande varor. I de marknadsekonomiska teorierna är det konsumenten som skall ha makten över produktionen. Låt oss se till att få denna möjlighet. I en debatt i kammaren för snart ett år sedan om den ekonomiska politiken lovade den dåvarande finansministern Feldt att det inom hans departement skulle startas ett arbete med innebörden att man skulle ta hänsyn till ekologin i ekonomin. Vi skulle vara på väg in i ett system med gröna nationalräkenskaper. Löftet upprepades i nådiga luntan i januari. Det är mig i detta sammanhang ett nöje att citera ur tidningen The Economist av den 5 maj 1990 med anledning av att inte en enda finansminister fann det mödan värt att komma till det viktiga miljömötet i Bergen: ”Om miljöministrar vill rädda miljön på ett billigt sätt måste de bli vänner med finansministrarna. De kan visa att grön ekonomi innebär chanser till fantasifulla skattereformer. Genom att minska skatterna på arbete kan regeringar minska viljan till lönearbete, genom minskade kapitalskatter kan sparviljan öka. Genom att beskatta användningen av naturresurser, vare sig det är olja eller kadmium eller atmosfärens smutsupptagande förmåga, kan regeringar få marknaderna att fungera bättre genom att säkra att priserna avspeglar de ekonomiska aktiviteternas fulla kostnader.” Det är ord och inga visor från en erkänd, respekterad och ytterst konservativ engelsk tidskrift. Det är som om artikelförfattaren hade studerat miljöpartiet de grönas motioner om ekonomisk politik. Därför är de märkligt att vi nu står i en situation där riksdagen kommer att avslå två logiska krav: Det ena är att vi skall få en professur i ekologisk ekonomi, det andra är att det skall inrättas ett naturekonomiskt råd. Plötsligt är det som om tankarna om grön ekonomi, grönt ekonomiskt tänkande, upplevs som ett hot mot det bestående men förstörelsebringande ekonomiska tänkandet. Klackarna sätts i backen. Gränsen går vid ett mindre arbete i finansdepartementet. De som hyllar de marknadsekonomiska principerna och deras funktion är inte intresserade av att få dem att fungera ännu bättre, att få dem att arbeta ansvarsfullt och långsiktigt. Det är mycket avslöjande. Det är ofta intressant att studera vad man lyckas med i politiken. Men det är också intressant att se vad man misslyckas med. När det gäller arbetet att reformera och förbättra marknadsekonomin har det inte gått så bra. Det är värt att notera att allt prat om miljöintresse stannar upp inför det praktiska handlandet. Man tycks anse att våra problem skall lösas med mindre ändringar av teknisk natur och räds de djupgående ändringar som krävs av oss. Politiskt mod är inte något som karakteriserar riksdagen, och därmed saknas också viljan till långsiktigt ansvarstagande. The Economists varningsord klingar ohörda i Sveriges riksdag. De kunskaper som vi har om miljöförstöringen och den nuvarande ekonomiska politiken likaså. Vi ser detta på område efter område, som i budgetarbetet när man från finansutskottets sida avstyrker krav på att de ekologiska konsekvenserna skall tas med i arbetet. Vi beklagar denna oklokhet och rädsla för att tänka om. Rädslan är så stor att man inte ens kan tänka sig att organisera ett samlat arbete för grön ekonomi och grönt ekonomiskt tänkande. Vi skulle ha kunnat initiera ett fruktbärande internationellt arbete för vår överlevnad. Miljöpartiet kommer dock att envisas i denna fråga därför att den är så utomordentligt viktig. Fru talman! Jag ställer mig bakom den reservation som miljöpartiet de gröna har i detta betänkande men yrkar denna gång inte bifall, i syfte att spara tid i kammaren.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 28 och avslag på samtliga reservationer. I finansutskottets betänkande som behandlar forskning har utskottet tillstyrkt förslaget att avsätta 17,5 milj.kr. till ett treårigt forskningsprogram om den offentliga sektorn. Likaså tillstyrker vi regeringens förslag till medelsanvisning under Civildepartementets utredningsanslag A 2. Nu vill miljöpartiet och centerpartiet anslå mer medel till forskning inom den offentliga sektorn, medan moderata samlingspartiet och folkpartiet avstyrker förslaget om ett treårigt forskningsprogram. Centern framför i reservation 1 att vissa analysmetoder — samhällsekonomiska kalkyler och utnyttjandet av ett system med nationalräkenskaper — borde utnyttjas mer frekvent i t.ex. utredningar. Vi anser det inte meningsfullt att riksdagen skall göra uttalanden om att sådana kalkyler skall användas i ökad utsträckning. Värdet av sådana kalkyler måste självfallet bedömas från fall till fall. Beträffande den reservation som rör kravet på en förbättrad regional statistik vill jag bara säga att vi inte kan tillstyrka den resursförstärkning som föreslås. Med anledning av förslaget om att inrätta ett naturekonomiskt råd vill jag erinra om att den tvärvetenskapliga forskningen i dag är högt prioriterad på det miljöpolitiska området. Jag övergår så till frågan om skattereformens effekter och förslaget att riksrevisionsverket skulle tillföras ytterligare 1 milj.kr. för att se på reformens fördelningseffekter. Vi anser att det i dagsläget inte är nödvändigt att anslå medel utöver regeringens förslag. Det finns mycket att ta fasta på i det Maggi Mikaelsson sade om kvinnornas situation. Men jag vill samtidigt säga att regeringen har föreslagit att skattereformen skall utvärderas. I fråga om stöd till forskning inom den offentliga sektorn är moderaterna och folkpartisterna litet kluvna. Först understryker de att forskningen om den offentliga sektorn är eftersatt, men likväl vill de inte tillskjuta resurser för en ökad forskning. Fru talman! Detta var utskottsmajoritetens argument för ett avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Iris Mårtensson vet antagligen mycket väl vad vi moderater har för uppfattning om överföring av sektorsforskning till de olika forskningsråden. Det är inte första gången som Iris Mårtensson och jag diskuterar sådana här forskningsfrågor. Jag vill återge vad forskningsministern Odd Engström, sade alldeles nyss: Det finns anledning att ställa råden i högsätet. Det borgar för hög forskningskvalitet. Jag tycker att det var ett alldeles utmärkt yttrande. Det var det jag efterlyste i mitt inlägg. Hur kommer det sig att man, när man lägger ner delegationen för forskning om den offentliga sektorn, ökar anslaget men inte ger pengarna till de forskningsråd som skulle kunna handha denna forskning, nämligen humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, forskningsrådsnämnden eller riksbankens jubileumsfond? Det är det vi moderater har haft emot det liggande förslaget. Där anges inte hur pengarna skall spenderas och hur forskningen skall bedrivas, bara att den skall ökas.

Fru talman! Det är svaga argument som Iris Mårtensson redovisar då hon vill avstyrka våra reservationer. Det är rätt uppenbart att det är riksdagens uppgift att ange riktlinjer och målsättningar. När vi talar om behovet av fördjupade samhällsekonomiska kalkyler med miljöaspekterna mer iakttagna är det fråga om ett riksdagsuttalande om riktlinjer och målsättningar. Det går inte att smita undan det ansvaret genom att säga att detta inte är riksdagens sak. De begränsade belopp som vi anvisar i samband med den regionala ekonomin tror jag egentligen att Iris Mårtensson och jag i sak är överens om är väl motiverade belopp för den angelägna uppgift de är avsedda för. Det behövs inte 1 miljon extra för att utvärdera skattereformens effekter. Jag är alldeles övertygad om att även vårt förslag ligger i underkant där. Det finns en rad frågetecken, som jag tror att vi alla är angelägna om att få räta ut så snabbt som möjligt. Helst borde vi redan om några dagar fatta en del annorlunda beslut för att undvika vissa av problemen.
Herr talman! Björn Samuelson sade i debatten i dag att kvinnoforskningen var en vinnare i forskningsbetänkandet, om man skulle utse någon vinnare. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har insett att det skulle gälla finansutskottets del av forskningsbetänkandet och utvärderingen av skatteomläggningens effekter — inte bara för kvinnorna, men kanske alldeles speciellt för dem, som jag skulle se det. Vi vet att det är systematiska skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas. Vi kan också ha på känn att skatteomläggningen får större effekter för kvinnorna. Jag kan bara beklaga att majoriteten inte vill anslå denna miljon.
Herr talman! Jag börjar med att instämma i det Ivar Franzén sade om den svaga argumentationen för en viktig sak. Jag tycker att det känns bedrövligt att man tar för lätt på de frågor som har med ekologi och ekonomi att göra, att man vägrar att se det mycket tydliga samband som finns och därför inte är villig att försöka organisera ett samlat arbete för att inordna ekonomin inom ekologins ramar. Det hjälper inte att man har ett omfattande tvärvetenskapligt arbete inom miljöområdet, för detta område är mycket mer komplicerat än så. Det gäller faktiskt att se till att vi i hela samhället arbetar innanför de ramar som de ekologiska systemen sätter. Det ställer mycket stora krav på oss i omtänkande och nytänkande. Jag tycker att det är en viktig uppgift för Sveriges riksdag att vara en motor i ett omtänkande på detta område. Avvisandet av de förslag som har lagts fram av både centerpartiet och miljöpartiet upplever jag som att man faktiskt inte vill ta ansvaret att vara en motor i en positiv, långsiktig samhällsutveckling som gör att vi kan klara oss i framtiden. En uthållig samhällsutveckling som man pratar om i Brundtlandrapporten och i många andra sammanhang är uppenbarligen inte någonting för Sverige. Den slutsatsen kan man dra av den argumentation som förs i finansutskottet. Tack för ordet!
Herr talman! Det har under dagen sagts mycket trevligt om den forskningsproposition som lagts fram, liksom om den regering som har lagt fram förslagen. Det är vi mycket stolta över. Jag skulle vilja komma tillbaka till det Rune Rydén sade. Jag är lika stolt som Rune Rydén är när han lyssnar på vår minister. Vi har i förslaget sagt att det omfattande förändringsoch förnyelsearbete som pågår inom den offentliga sektorn måste främjas med ett forskningsoch utvecklingsarbete av större omfattning och bredd än det nuvarande. Jag tycker att Rune Rydén skulle kunna vara till freds med det förslag som vi har lagt fram. Maggi Mikaelsson! Jag sade i mitt anförande att regeringen har sagt att man skall återkomma och göra en utvärdering av skattereformen. Vi får se vad som händer. Jag tycker inte att vi i dag skall stödja det förslag som finns i reservationen. Jag vill också ta upp miljöpartiets argumentation, som Carl Frick för fram. I forskningspropositionen görs en stor satsning på miljöforskning. Förslaget innebär ett ökat stöd på 133 milj.kr. Det betyder sammantaget att miljön får en central roll i all forskning. På inte mindre än sex områden föreslås nu insatser. Jag tycker att det är ett mycket bra förslag som har lagts fram.
Herr talman! Jag måste tyvärr göra Iris Mårtensson besviken, eftersom jag tycker att det förslag som vi nu diskuterar inte är särskilt konsekvent handlagt av regeringen. För det första lägger man ned delegationen. För det andra anslår man 0,5 milj.kr. till en utredning om hur dessa forskningspengar skall användas. För det tredje anslår man 7 milj.kr. det ena året och 10 milj.kr. det andra året för forskning på det här området. Men man talar inte om hur pengarna skall användas och man skickar dem inte till de forskningsråd som vi tidigare talade om. Det är där som vi moderater har den avgörande kritiken. Vi tycker att handläggningen är felaktig. Om pengarna hade skickats direkt över till de tre forskningsråden som jag nämnde hade vi kunnat acceptera den här åtgärden, men det kan vi inte som det nu har handlagts.
Herr talman! Vi i miljöpartiet har ju inte kommit till riksdagen för att det är trevligt, utan för att vi skall driva en aktiv och framsynt miljöpolitik kombinerad med en därtill knuten ekonomisk politik. Vi tycker att det är förträffligt att man inom forskningen får 135 milj.kr. extra på miljösidan. Men vad frågan handlar om inom finansutskottets område är just kombinationen mellan ekonomisk politik och den ekologiska verkligheten. Det är en avgörande fråga för vår framtid hur man skall handla för att få en god ekonomi inom de ekologiska ramar som finns. Det är en stor besvikelse att man i finansutskottets arbete inte på någon punkt är villig att ta upp dessa frågor, som ju långsiktigt är förutsättningen för att vi skall kunna ha det bra i framtiden. Det betyder att man i finansutskottet inte är varse dessa problem eller att man inte vill se dem. Man blundar beredvilligt därför att det är så obehagligt att plötsligt en dag finna att det som man har hållit på med under så många år faktiskt leder till långsiktiga katastrofer. Man är helt enkelt inte villig att tänka om, utan man fortsätter gladeligen på den väg som leder till fortsatta katastrofer. Det är att beklaga att man här i riksdagen inte kan arbeta med större framsynthet för vår gemensamma överlevnad i den här delen av världen och i världen över huvud taget.
Herr talman! Utvärdering och forskning är inte riktigt samma sak, Iris Mårtensson. Det är självklart att skatteomläggningen skall utvärderas. Det är bra om man gör en utvärdering, men om man satsar pengar till forskning kan man ju gå vidare. Då kan man undersöka bl.a. vad som har hänt före skatteomläggningen, vad som händer under tiden fram till beslutet och vad som händer efteråt. Man kan vidare studera vilka effekter en så stor förändring har för kvin norna när det gäller deras vardag och deras arbetssituation och för den offentliga sektorn. Kommer t.ex. män och kvinnor att göra olika val när det gäller att välja yrke? Det är sådana frågor som kan ingå i ett forskningsprojekt och som inte ryms inom ramen för en utvärdering. Därför är det så viktigt att det finns mycket pengar till forskningsprojekt just om skatteomläggningen.

Herr talman! Under justitieutskottets avsnitt i forskningspropositionen behandlas en rad frågor av olika karaktär. En del är av forskningskaraktär och många är av en helt annan karaktär. Jag skall här bara kommentera tre avsnitt där vi moderater har reserverat oss. Moderata samlingspartiet står bakom samtliga reservationer som vi har skrivit under. Jag yrkar särskilt bifall till reservation nr 6. Reservation nr 6 handlar om forskningsframställan när det gäller ekobrott. Vi står ensamma bakom denna reservation. Under 1980-talets första hälft drev socialdemokraterna en politik i denna kammare som gick ut på att stora skattevinster fanns att hämta i ekobrotten; stora pengar fördes undan beskattning och ekobrotten var över huvud taget i största allmänhet moralupplösande, och denna sektor var mycket stor. I budgetproposition efter budgetproposition som behandlades under åren 1982-1985 anslogs stora medel för att bygga upp en organisation inom polisen och åklagarväsendet för kampen mot ekobrott, som det hette. Ekokommissionen under ledning av Sven Heurgren bidrog med två saker. Man presenterade en imponerande bunt betänkanden och rapporter, men tyvärr hade man inte särskilt mycket att komma med när det gällde förslag. Ekokommissionens arbete ledde i alla fall till att det stiftades en rad lagar och att generalklausulen mot skattebrott skärptes för att fånga upp dem som inte fastnade i det övriga så finmaskiga lagnätet. Regeringens företrädare här i kammaren menade att nu hade man slagit till och visat krafttag. Det hände emellertid inte någonting. Tystnaden sänkte sig över ekobrottsbekämparnas läppar. Tonen blev lägre. Fram till år 1985-1986 hördes ingenting. BRÅ presenterade en rapport 1989 som visade att ekobrotten i Sverige inte alls var vare sig särskilt många, stora, omfattande eller besvärliga. Redovisningen vid domstolarna över antalet avdömda ekobrott visade ingen särskild ökning. Då hade polisen ändå fått ekorotlar. Man hade överfört re surser från annan brottsbekämpning till ekorotlar. Men det hände egentligen inte något. Det visade sig att analysen om den kolossala mängden ekobrott helt var tagen ur luften. Vi moderater — och jag tror detsamma gäller övriga oppositionspartier i denna kammare — är inte något konjunkturparti. Vi låter oss inte föras med av opinionsvindarna och ställer inte in oss litet si och litet så. Vi moderater vill nu veta hur det egentligen var med ekobrotten. Anledningen är att om de åtgärder riksdagen tidigare vidtagit inte var tillräckliga, så skall tillräckliga åtgärder vidtas. Om åtgärderna vidtogs på litet lösa boliner och om de stora ekorotlarna inte behövs, kan man kanske gå tillbaka till systemet med skatterotlar. Men det kan man inte göra utan att man vet om forskningsinsatser på det här området är nödvändiga. Herr talman! Det har i olika länder genomförts viss forskning. I USA har man, nota bene, fått resultat som kanske skulle stämma en del högskattepartier i denna kammare till eftertanke. Ekobrottslighet och skatteflykt hänger i mycket stor utsträckning samman med det totala skattetrycket. Herr talman! I reservation nr 10 tar vi upp frågan om registrering av brott begångna av barn. Denna reservation har vi avgivit vid ett antal tillfällen. Jag vill passa på att konstatera att rikspolisstyrelsen nu har slutit upp bakom vår linje och att vi har fått en allt starkare respons. Jag hoppas att regeringens talesman här i dag kan ge någon vink om när regeringen kan tänkas komma med förslag om just registrering av brott begångna av ungdomar under 15 år. När ett barn som har fyllt 15 år begår ett brott inregistreras barnet som brottsling, dvs. debutant som brottsling. Vi vet att det i dag finns ungdomar som redan vid 10—11 års ålder begår allvarliga brott. Då bör samhället få reda på detta för att man skall kunna vidta rätt åtgärder när vederbörande barn är 15 år. Men socialtjänsten och samhället skall också, när barnet börjar sin brottsliga verksamhet, kunna vidta den åtgärd som är den korrekta.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande nr 29 har rubriken Forskning — Brottsförebyggande rådet m.m. I ”mn.m.” inryms så viktiga saker som unga lagöverträdare, ekonomisk brottslighet, vapeninnehav och prostitution. Detta omfattar rent av flera sidor i betänkandet och flera reservationer än det inledande forskningsavsnittet, där enigheten trots allt är relativt stor. Vi är ganska eniga om att forskning, dvs. kunskap ytterst, också är mycket viktig på de områden där vi i justitieutskottet har beredningsansvaret. Den nuvarande brottsnivån är oacceptabelt hög, och den är därmed ett samhällsproblem. Brottsligheten har blivit brutalare. Många människor är oroliga och rädda för att de skall bli utsatta för brott. Så skall det inte vara och så får det inte vara i ett rättssamhälle. Det är ett nederlag för rättssamhället. Medborgarna skall kunna känna sig säkra i sina hem, på gator och torg. Självfallet måste vi försöka förhindra och bekämpa brottslighet samtidigt som Sverige förblir ett öppet rättssamhälle och en rättsstat. Herr talman! De åtgärder som vi vidtar mot brottsligheten måste dock vara baserade på kunskap, inte på ett löst och kanske fördomsfullt tyckande. Därför är det bra att regeringen har föreslagit en förstärkning av den krimi = Prot. 1989/90:136 nologiska forskningen. Mot det har vi i folkpartiet inget att invända. I ett par 8 juni 1990 reservationer vill vi tvärtom gå ännu längre än regeringen och utskottsmajoriteten. Vi vill i reservation nr 3 t.ex. ha ännu större insatser när det gäller forskning om våld mot kvinnor. Vi vet att detta våld har ökat, men vi vet inte säkert varför. Så länge vi inte vet det, kan vi inte komma till rätta med problemet, eftersom vi inte kan föreslå de rätta åtgärderna. Vi vet också att utländska medborgare av flera rapporter att döma är överrepresenterade i brottsstatistiken. Vi vet inte säkert varför. Vi kan bara ana eller gissa. Det är därför viktigt att löst grundade spekulationer snabbt ersätts med kunskap grundad på forskning. Det är viktigt inte minst därför att inte fördomar och myter skall tillåtas breda ut sig. Det är bakgrunden till vår reservation nr 5. Herr talman! Detta betänkande handlar också om unga lagöverträdare och om ekonomisk brottslighet. Till dessa avsnitt har vi i folkpartiet lämnat åtta reservationer. Jag skall nöja mig med att dröja vid några, och då först vid de två reservationer som behandlar kortare utredningstider och jourdomstolar. Minsta gemensamma nämnare för dessa reservationer är vår bestämda uppfattning att samhällets reaktion skall komma i så nära anslutning till brottet som möjligt. Jag tror att utskottsmajoriteten också tycker så, men den säger att den inte vill dra några bestämda slutsatser förrän brottsförebyggande rådet är färdigt med sin utvärdering av försöksverksamheten med snabbare utredningar när det gäller unga lagöverträdare. Vi vill genom vår reservation nr 14 skynda på regeringen. Redan den preliminära utvärdering som BRÅ gjort gav ju vid handen att det bör vara möjligt att väsentligt korta handläggningstiderna genom organisatoriska förändringar. I reservation nr 15 vill vi på försök införa jourdomstolar. Skälet är också att det är så värdefullt att samhället reagerar snabbt. Det är särskilt viktigt när det är fråga om unga lagöverträdare. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp reservation nr 23 om företagsbot. Efter en ofullständig och hastig utredning av den s.k. ekonomiska kommissionen och en ogenomtänkt proposition beslutade socialdemokraterna och kommunisterna 1986 att införa ”företagsbot” i brottsbalken. Lagförslaget hade vid den lagrådsremiss som ägde rum utsatts för en väldig kritik för sin karaktär av ramlagstiftning. Vi i folkpartiet motsatte oss förslaget då, och vi har gjort det alltsedan dess. Vi har samma synpunkter i dag. Herr talman! Vi i folkpartiet står naturligtvis bakom samtliga reservationer som vi har avgivit. Jag yrkar dock bara bifall till den reservation som handlar om jourdomstolar, dvs. nr 15.